Herr talman! Frågan om valet av länsstyrelse spelar i den här debatten en stor roll. Jag har i Kommunförbundet gett uttryck för min uppfattning, att en länsstyrelse självfallet skall ha en representation för så många intresseriktningar som möjligt. Inom centern anser vi att detta bäst åstadkommes om länsstyrelsen består av 14 ledamöter valda av landstinget efter nomineringar av partierna och genom val enligt proportionalitetsmetoden. Partierna skall i sina nomineringar ha ansvaret för att alla intresseriktningar så långt det är möjligt blir representerade. Det skall självfallet vara representanter för landstinget, för primärkommunerna, för arbetsmarknadens parter etc. En sådan representation åstadkommes bäst enligt det alternativ som vi föreslagit. Vårt alternativ är överlägset andra alternativ också därför att även de små partierna får sin rimliga andel av ledamöterna i länsstyrelsen. Det garanterar ett val vid ett och samma tillfälle enligt proportionalitetsmetoden. Kommunministern säger att jag uppträder litet märkligt som representant för Kommunförbundet när jag förordar länsdemokratialternativet. Jag vill än en gång understryka att jag inte ser någon som helst skillnad ur primärkommunal synpunkt — det skulle i så fall vara en positiv skillnad — om det blir ett folkvalt organ på länsnivå eller om det är ett regeringsstyrt organ. Dessutom har vi ju anledning att se till att det är människor valda från länet som sitter i styrelsen — dessa vet bäst var skon klämmer — och som på länsnivå skall kunna ställas till ansvar för sitt arbete. Jag förstår kommunministerns resonemang mot den bakgrunden att det även i modern tid har funnits tankar på att reducera landstingskommunen till en sjukvårdskommun. Om det är den vägen man vill vandra är det självfallet svårt att biträda vårt förslag. Vi har i reservationen 1 genom att referera propositionen understrukit det värdefulla i att det skall ske överläggningar med landstingsoch kommunfolk i länsberedningsfrågorna.
Herr talman! Herr kommunministern säger att han hyser en viss förståelse för de borgerliga partiernas argumentation när det gäller sammansättningen av länsstyrelsernas förtroendemannastyrelse. Jag tycker att det hedrar kommunministern att han har velat lyssna på oss i den här frågan. Förvisso innebär det förslag som har lagts i propositionen en viss för = Nr 136 bättring jämfört med den ordning som existerade tidigare. Vad jag inte Tisdagen den kan förstå är att man inte har velat ta steget fullt ut. Jag tror inte att 25 maj 1976 några större olyckor skulle inträffa om landstinget fick välja hela —— — länsstyrelsen i stället för, som det är nu, 10 av 14 ledamöter.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt herr Karl Boos resonemang när han säger att det förslag som reservanterna har framlagt är överlägset på det sättet att man inom regionerna skulle kunna avkräva politiskt ansvar av ledamöterna. Kan man inte det enligt det förslag som jag har framfört? Det innebär ju att de politiska partierna på det regionala planet skall nominera kandidater och avkräva dem ansvar. Vari ligger då skillnaden? Jag förstår inte heller Karl Boo när han säger att det förslag som reservanterna framlagt är fördelaktigt på det sättet att det ger större utrymme åt de mindre partierna. Det måste bli samma sak. Skillnaden ligger i om man vill ha 10 eller 14 folkvalda ledamöter i länsstyrelsens styrelse. Vill man ha 14 folkvalda ledamöter i stället för 10 är det klart att det ges större utrymme åt de mindre partierna. Jag förmodar att det inte var den saken det gällde. Det är en specialfråga om vi skall ha representation från företagare och anställda eller inte. Eljest måste de båda systemen, såvitt jag kan förstå, vara identiska i det här fallet. Enligt reservanternas förslag är det inte partierna som kommer att nominera och välja kandidater utan landstingen. Herr Björck i Nässjö tyckte att det var bra att jag hade en viss förståelse för den tidigare argumentationen i den här frågan. Men han beklagar att vi inte har velat ta steget fullt ut och låta landstingen utse samtliga ledamöter i länsstyrelsens styrelse. När det från borgerligt håll krävts en fullständig proportionalitet även inom det nuvarande systemet så har det aldrig redovisats att systemet bygger på en proportionalitetsprincip. Men har man den uppfattningen har jag en viss förståelse för den kritiken. Men tanken att landstingen i någon sorts indirekt demokrati skall utse ledamöterna i länsstyrelsens styrelse har, såvitt jag kan förstå, inte mycket att göra med den representativa demokratins principer. Jag föreställer mig att det fortfarande är så att riksdagsmännen känner sig som företrädare för de politiska partierna och medborgarna, inte för riksdagen som institution. Och det är väl på samma sätt när de politiska partierna får nominera och utse ledamöter i länsstyrelserna att dessa känner sig som representanter för medborgarna och inte för landstinget som institution.

Herr talman! Eftersom jag hade tillfälle att delta i länsberedningens 49 arbete skulle jag vilja ge några synpunkter på de tre frågor som nu är föremål för överläggning. Jag skall fatta mig mycket kort med hänsyn till att debatten redan hållit på länge. Innan jag går in på de frågor, där jag är kritisk mot propositionen och utskottsmajoritetens uppfattning, kanske jag får uttala min tillfredsställelse över att kommunministern inte har fullföljt tanken på att indela landet i samverkansområden. I länsberedningen var jag ensam reservant som gick emot det förslaget, och jag kan med tillfredsställelse konstatera att i proposition nr 168, med motiveringar som nära anknyter till min reservation, avvisar nu kommunministern den här tanken. När det sedan gäller den regionala samordnande länsplaneringen hävdar utskottsmajoriteten — och det är lika med propositionen — att huvudmannaskapet för denna planering alltjämt skall ligga hos länsstyrelserna. Man åberopar då en enhällig länsberedning. Jag tycker, herr talman, möjligen att det är en sanning med modifikation. Vad länsberedningen enhälligt konstaterade var ju att svårigheter skulle uppstå om man i full utsträckning skulle låta länskommunerna överta alla samordnande uppgifter på länsplanet i ett sammanhang. Representanterna för moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet hävdade att det förslag som länsberedningen lade fram måste ses som en etapp på vägen mot en fullt utvecklad länsdemokrati. Det förelåg knappast någon tvekan om att vi menade att det skulle innebära ett ökat inflytande för länets invånare när den var genomförd. Det är därför jag vill hävda att det nu är erforderligt att arbetet på länsdemokratin fortsätter. Med utskottets skrivning kommer det inte att ske. Däremot menar jag att reservation nr 1 syftar framåt och att den bör bifallas. Den fullföljer de intentioner som de borgerliga ledamöterna i länsberedningen tog upp i sitt särskilda yttrande. Här har diskuterats mycket i dag varför beslutsfattandet skall ligga på landstingen i stället för på länsstyrelserna, och jag ställer bara frågan: Varför skall just det folkvalda organet landstinget vara endast remissorgan? Varför skall det inte ha beslutanderätt? Om man skall ha den fördelningen att landstinget endast skall vara remissorgan kan det inte tolkas på annat sätt än att om de två organen kommer till olika beslut i en fråga, så skall enligt regeringens och utskottsmajoritetens förslag det statliga regionala organet ta över i förhållande till det folkvalda. Det kan knappast vara riktigt när det gäller länets angelägenheter. När det gäller de övriga två frågor som vi behandlar nu har jag tillsammans med andra ledamöter från moderata samlingspartiet väckt motioner om dessa. Lekmannalänsstyrelsens sammansättning är, som det har hävdats tidigare här i dag, naturligtvis i och för sig en sekundär fråga. Den är bara intressant så länge det länsdemokratiska alternativet inte har kunnat genomföras, men så länge det inte har skett är den frågan viktig. Vi har i vår motion följt upp reservationen från de borgerliga partierna i länsberedningen, och reservationen i utskottet går på samma linje. Jag tycker att det finns anledning att nämna vad reservationen i Nr 136 länsberedningen innehöll, nämligen konstaterandet att vår demokrati Tisdagen den bygger på de politiska partierna, att oavsett hur valproceduren utformas 25 maj 1976 så måste det reella ansvaret för valen ligga hos dem. En överordnad In princip måste vara att förtroendemannauppdragen i varje länsstyrelse för — Regional samhällsdelas proportionellt mellan de politiska partierna. Länsstyrelsens sam = förvaltning mansättning skall alltså svara mot folkviljans utslag i länet vid senaste allmänna val. Partierna har då att tillvarata skilda intressen. Såväl landstingskommunerna och primärkommunerna som näringslivet och löntagarorganisationerna har självklara anspråk på att få sina intressen beaktade, och enligt de borgerliga reservanternas mening i länsberedningen måste man kunna förutsätta att partierna beaktar de intressena. Då fann vi att den naturligaste valkorporationen måste vara landstinget. Jag vill stryka under vad som sagts tidigare här i dag av företrädare för oppositionen: Det gäller ju länets frågor. Det är inte rikets frågor som är avgörande, och därför är det väl mindre lämpligt att det valutslag som gäller riksdagen skall vara avgörande också här. Vad som bör gälla är det valutslag som gäller landstinget. Jag får intrycket att socialdemokraterna inte har den tilltro till partierna, kanaliserad genom landstinget, som vi har på den borgerliga sidan och till att valutslaget i länet skulle kunna ge ett riktigt uttryck för länsbefolkningens åsikter. Slutligen, herr talman, några ord om förvaltningsrättskipningens or ganisation som vi också har behandlat i en motion. Frågan togs upp i länsberedningen i ett särskilt yttrande av de borgerliga ledamöterna, där de hävdade att på sikt måste inriktningen vara att förvaltningsdomstolarna bör göras till fristående enheter i förhållande till länsstyrelserna. Jag tycker att det är en aning märkligt att när nu länsrätternas, dvs. de regionala förvaltningsdomstolarnas, organisation skall utredas så skall man uttryckligen undanta frågan om att organisatoriskt bryta ut dem ur länsstyrelserna. Den frågan får inte övervägas, och det tycker jag är mindre tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av den mångåriga debatt vi har haft om bl.a. effektiviteten hos dessa domstolar och tilltron till objektiviteten. Även om jag medger att det har skett en förbättring efter förvaltningsreformen 1971 är det väl faktiskt så fortfarande att många människor uppfattar länsrätterna som i alltför hög grad integrerade i länsstyrelserna och därför kanske inte har samma tilltro till deras fristående dömande ställning. Herr talman! Jag tror att det vore lyckligt om kammaren biföll reservationerna 1, 2 och 3 vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Med tanke på den långt framskridna tiden skall jag avstå från att närmare gå in på vad länsberedningens betänkande innehöll om de särskilda länsdomstolar som föreslås i reservationen 2. Herr Winberg har i varje fall i någon mån antytt varför den borgerliga minoriteten 51 i länsberedningen, trots att den principiellt var för särskilda länsdomstolar, dock avstod från att reservera sig till förmån för ett sådant system. Det finns emellertid anledning påpeka att de remissinstanser som sedermera yttrade sig över länsberedningens förslag till inte så liten del gav uttryck för starka sympatier för en självständig rättskipning på länsplanet. Bl. a. var det fallet med justitiekanslern och kammarrätterna i Stockholm och Göteborg. Den nuvarande ordningen, menar JK, kan lätt leda till uppfattningen hos allmänheten att länsdomstolarna är — såsom också herr Winberg framhöll — integrerade enheter i länsstyrelserna på ett sådant sätt att en objektiv domstolsprövning kan erhållas först i de fristående kammarrätterna. Kammarrätten i Stockholm anser att sammanblandningen mellan förvaltningsmål och förvaltningsuppgifter är framträdande och att den dömande verksamheten måste ges en mera oberoende ställning. Ett självständigt länsdomstolssystem skulle också innebära obestridliga fördelar då det gäller domarrekryteringen och resurstilldelningen. Kammarrätten i Göteborg understryker dessa synpunkter och framhåller att stora praktiska fördelar bör stå att vinna genom en utbrytning av länsrätterna. Genom att knyta dem till den administrativa organisation, dvs. numera domstolsverket, som betjänar huvuddelen av övriga domstolar — däribland länsdomstolarnas överinstanser, kammarrätterna och regeringsrätten — bör man kunna uppnå avsevärda vinster inom sådana områden som personalutbildning, rekrytering, utnyttjande av personalresurserna, samordning av rutiner och information. Det brukar ibland sägas att de mindre länen inte skulle räcka som domkrets för en självständig länsdomstol. Herr Johansson i Trollhättan var inne på det tidigare. Jag menar för egen del att de farhågorna är överdrivna. På länsstyrelsernas förvaltningsavdelningar, även i de mindre länen, tjänstgör betydligt fler domare och andra jurister än på tingsrätter. Detta förhållande talar för att det inte bör innebära några svårigheter att etablera länsdomstolar som självständiga domstolar även i de mindre länen. Rent allmänt, men obestridligt betydelsefullt, finns också anledning att understryka att självständiga länsdomstolar mera är i linje med Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, också mera i linje med den nya regeringsformens domstolsbegrepp än det nuvarande systemet. Visserligen kan man med föredragande departementschefen hänvisa — jag tror också herr Johansson i Trollhättan var inne på detta — till de nuvarande länsrätternas självständiga ställning, formellt garanterad dels av 11 kap. 2 § regeringsformen att ingen myndighet får bestämma hur domstol skall döma i det enskilda fallet, dels av vissa föreskrifter i länsstyrelseinstruktionen. Men ingen, herr talman, har ju ifrågasatt detta förhållande. Ingen påstår att förvaltningssidan direkt lägger sig i eller styr den judiciella verksamheten. Ingen hävdar — herr Johansson i Trollhättan berörde det — att rättssäkerheten i och för sig inte är tillgodosedd i det nuvarande systemet. Men man kan inte bortse ifrån att systemet självfallet kan — Nr 136 förbättras. Man kan inte bortse från den i och för sig måhända felaktiga Tisdagen den uppfattning som allmänheten lätt kan få av ett till synes helt integrerat — 25 maj 1976 system, i vilket tjänstemännen i länsstyrelsen förefaller spela olika ibland — — motstridiga roller, och att det bör skapas ett system där sådana felak Regional samhällstigheter och missuppfattningar kan raderas ut. Inte minst för befattnings — förvaltning havaren själv, som ofta blir offer för något av en personlighetsklyvning, kan det nuvarande systemet innebära besvärliga situationer, på gränsen till jävsförhållande. Det kan i och för sig låta bestickande att de erfarenheter, som en länsstyrelsens tjänsteman kan skaffa sig på annat håll inom länsstyrelsen, kan vara av värde för den dömande verksamheten. Men det är just detta som kan innebära jävsproblem och dessutom stå i strid med principen att part i mål skall ha haft tillfälle att ta del av och bemöta allt material som läggs till grund för beslutet. ”Över parternas huvuden” bör alltså en tjänsteman inom länsdomstolarna inte inhämta upplysningar från expertis inom länsstyrelsen. Sedan detta är sagt, herr talman, så låt mig för att undvika varje missförstånd säga att jag för egen del har erfarenheter av att berörda befattningshavare verkligen vinnlägger sig om en objektiv och förutsättningslös handläggning, men man kan inte komma ifrån att allmänheten ibland reagerar frågande, då samma befattningshavare kan ha det yttersta ansvaret för såväl dömande uppgifter som för vissa tillsynsoch inspektionsuppgifter på samma område. Särskilt framträdande är detta i socialvårdsmålen och socialvårdsärendena, där länsstyrelsens tillsynsuppgift enligt socialhjälpslagen inte sällan kan komma i konflikt med länsstyrelsens dömande uppgifter på samma område. Säkerligen är uppfattningen om verksamheten vid våra länsrätter — att den är mer ett utflöde av länsstyrelsens inspektions-, tillsynsoch fiskaliska verksamhet än en gren av vår rättskipning — överdrivet kritisk, men likafullt så pass iakttagbar och principiellt viktig att den inte kan lämnas utan beaktande. Det minsta man i det läget kan och bör göra är att utreda ett förvaltningsrättsligt parallellsystem till den traditionella ordningen för de allmänna domstolarna, tingsrätt-hovrätt-högsta domstolen, dvs. att utreda ett instanssystem med förvaltningsdomstolar enligt modellen länsrätt-kammarrätt-regeringsrätten. Som närmare utvecklas just i reservationen 2 bör direktiven för den utredningen inriktas på en organisatoriskt fristående ställning för länsdomstolarna. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 2. Till sist, herr talman: Det fanns i ett av herr Johanssons anföranden en underton som antydde att länsstyrelsernas existens till viss del är beroende av att den fasta kopplingen till länsrätterna bibehålls. Jag utgår ifrån att det inte var ett allvarligt menat inlägg i diskussionen om formerna för rättskipningen på förvaltningsområdet utan mera en plädering för länsstyrelsesystemet som sådant inom hela den regionala samhällsförvaltningen.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar föreslås avskaffande av isolering som disciplinär åtgärd. Det blir också begränsningar när det gäller andra möjligheter att hålla intagna i avskildhet. Vi anser att tvångsmässig isolering av människor är en inhuman handling som inte bör få ifrågakomma. Den blir inte mindre omänsklig om den kallas avskildhet eller enrumsbehandling, eller vad man nu kan an vända för terminologi för att ge det hela en mindre otäck prägel. Vi har reserverat oss vid utskottsbehandlingen, och vi begär ett nytt förslag. Jag anser att våra motiveringar är tungt vägande och borde ha beaktats om man är överens om att tvångsmässig isolering är omänsklig och kränkande för varje individ. Jag har också tyckt att den inställningen har funnits när vi i utskottet har diskuterat dessa frågor, men tyvärr har man inte dragit de praktiska konsekvenserna av resonemanget. Om man säger att isolering av intagna på våra fångvårdsanstalter inte är bra, då menar vi att man också måste avskaffa de bestämmelser som finns om isolering, men det har man tyvärr inte velat vara med om. Vi säger gärna att propositionen är ett steg framåt men att man stannar på halva vägen — och det är egentligen det som är det allvarliga. Efter en mycket lång och grundlig kriminalpolitisk debatt, där just frågan om isoleringens vara eller inte vara har spelat en stor roll, föreslår man en halvmesyr som inte kommer att tillfredsställa vare sig intagna eller personal. Jag tror att vi som sysslar med de här frågorna — justitieutskottet och naturligtvis riksdagen som bestämmande instans — måste vara besjälade av ett nytänkande på det kriminalpolitiska området i hela dess vidd. Tvekar vi, så kommer vi att få den ena incidenten efter den andra på våra anstalter. I tidigare sammanhang har jag sagt att jag inte tror att människor blir bättre av att låsas in men att fängelser trots allt troligen kommer att finnas under lång tid framöver. Då gäller det också för oss att göra förhållandena så mänskliga, så uthärdliga som möjligt till dess att andra och bättre alternativ tar över. Nyligen har vi läst i tidningarna och följt i TV hur 70 interner vid anstalten i Tidaholm förenade sig i en massiv och uppmärksammad demonstration mot de förhållanden som råder på denna anstalt. Jag vill inte knyta den demonstrationen till den speciella fråga som vi just nu diskuterar, men det här visar att riksdagen och justitieutskottet på ett helt annat sätt än hittills måste höja ambitionsnivån i strävandena att humanisera och förbättra behandlingen av de samhällsmedborgare som av skilda anledningar hamnar i anstalter. Den direkta orsaken till aktionen i Tidaholm var, som vi vet, ett självmord. En intern hängde sig i sin livrem i klädskåpet. Men bakom den handlingen fanns också någonting annat. De intagna och deras förtroenderåd har talat om psykisk tortyr och vanvård, tvångsarbete som upplevs som meningslöst och hetsande, ett behandlingskollegium som inte fungerar som hjälporgan utan förvärrar situationen för de intagna genom att rekommendera isolering som behandling. Självmordet skulle aldrig ha hänt om det hade funnits psykiatrisk hjälp på anstalten, hävdade de intagna när de fick komma till tals i pressen. Sådant vet man ju aldrig, men nog är det beklämmande och skrämmande redan om man kan anta att bristen på psykiatrisk vård är orsak till det som hände. Man reagerar mot en ”behandling” som innebär att man får sitta vid en maskin dagarna i ända och stansa plåtbitar för mellan 50 öre och 2 kr. per timme. Man protesterade mot rigorösa bestämmelser och brist på kommunikationer och förståelse mellan ledning och intagna. ”I Kumla håller man sig i schack av rädsla för att hamna på Tidaholm”, sade en av de intagna på presskonferensen efter aktionen på fängelsets tak. Vi kan självfallet inte i detta sammanhang klarlägga vad som är riktigt, sanning eller halvsanning i det som har sagts av intagna och personal vid anstalten i Tidaholm, men så mycket kan sägas att något måste vara fel. Både självmordet och den protestaktion som följde får väl betraktas som ett uttryck för hjälplöshet och djup förtvivlan som vi i riksdagen har all anledning att ta på allvar. Detta bör driva på oss i strävandena att humanisera och förmänskliga förhållandena för dem som hamnat i den grottekvarn som kallas kriminalvård. Vi bör ta händelserna i Tidaholm som en allvarlig varningssignal och en uppmaning till nytänkande och praktiska åtgärder. Den fråga som vi nu behandlar faller inom ramen för praktiska åtgärder som kan vidtas om man menar allvar med talet om fångvårdens humanisering. Det är inte humant att konservera bestämmelser som ger fortsatta möjligheter till isolering. I propositionen säger man att risken för att intagna skall få fysiska eller psykiska men av att hållas i avskildhet från andra intagna är en omständighet som väger tungt vid överväganden om sådana åtgärders berättigande i olika situationer. Samtidigt bör det väl sägas att omfattningen av dessa risker och deras karaktär inte är kända. Eftersom man här är klar över att det finns risker för skador av isolering borde slutsatsen i propositionen ha blivit att man skall eliminera dessa risker. Det gör man inte, utan propositionens slutsats är att man kan behålla isoleringen som behandlingsmetod, om man gör den mindre sträng och i vissa avseenden förkortar isoleringstiderna. I 20 §, som ju blir kvar, anges en rad förhållanden som utgör motiv för isolering: hänsyn till rikets säkerhet, risk för egen eller andras säkerhet, rymningsbenägenhet. Inga tidsbegränsningar anges, ingen begränsning i upprepningen av sådana åtgärder. Det enda som händer är, som det stadgas i 21 §, att den intagne ”skall erhålla sådan lättnad i avskildheten som kan ske utan olägenhet”. Den formuleringen ger ju inga betryggande garantier mot missbruk. Det blir en subjektiv värdering. I motionen 2391 påpekar vi också att förslaget till ändring av 23§ kriminalvårdslagen innebär en försämring och en skärpning. Den tidigare skrivningen innebar ju att en intagen kunde hållas avskild på grund av våldsamt uppträdande. Nu föreslås den bestämmelsen utvidgad till att gälla även personer som är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel och till följd därav kan befaras störa ordningen. Det är möjligt att detta skall ses som ett tafatt försök att möta de ökade problemen med alkohol och narkotika på kriminalvårdens anstalter, säger vi i mo tionen. Det borde stå klart att dessa förhållanden måste ses som brister hos anstaltssystemet och inte hos de enskilda intagna och därför inte skall mötas med ökad repression utan med sådana åtgärder att den intagne trots tvånget upplever anstaltsvistelsen som någorlunda meningsfull. Vi har i motionen redogjort för en rad andra bevarade möjligheter till isolering och i en del fall uppenbara försämringar. Dit hör exempelvis att man mjukar upp bestämmelsen om läkarundersökning av den som isolerats på grund av våldsamt uppträdande eller berusning. Här lastar man alltså över ett ansvar på personalen som den rätteligen inte bör ha och som kan leda till svåra konsekvenser. Det är inte alltid lätt att skilja berusning från sjukdom eller att skilja vanlig alkoholberusning från något som kan ha åstadkommits med starkare, kanske livshotande gifter eller droger. Herr talman! Vi är alltså inte nöjda med vare sig propositionen eller justitieutskottets betänkande. Att ha kvar isolering i en rad former strider mot strävandena att förändra fängelsesystemet till en mänskligare tillvaro för de olyckliga människor som av skilda anledningar har hamnat där.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

Herr talman! I justitieutskottets förevarande betänkande nr 43 över propositionen 1975/76:165 om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt uttalar utskottet sin sympati för den i propositionen föreslagna lagstiftningen i stort. I propositionen föreslås att 19 § om avskildhet i samband med utredning och planläggning av anstaltsvården samt 46 § om disciplinär bestraffning skall upphöra att gälla och att 47 § om disciplinär bestraffning skall få ändrad lydelse. Med tanke på vad som nyss sades från denna talarstol vill jag gärna understryka att det råder en enig uppfattning om att vården i våra anstalter skall vara human och på allt sätt underlätta rehabiliteringsarbetet. Olika former av permissioner och frigång måste ses som åtgärder tillkomna för att underlätta den intagnes återanpassning i samhället och en smidig övergång till frigivning. Utskottet har emellertid velat understryka att de former av avskildhet som även fortsättningsvis kommer att finnas inte helt kan undvikas. I 20§ lagen om kriminalvård i anstalt finns exempel angivna på betydelsefulla omständigheter. Hänsyn till rikets säkerhet, fara för intagens eller annans liv eller hälsa samt skadegörelse på anstaltens egendom nämns. Andra fall där avskildhet kan anses befogad är att intagen uppträder berusad, exempelvis vid återkomst från permission, eller att intagen har uttryckt önskemål om att få arbeta i enrum och att goda skäl talar härför. Det snare skall prövas av läkare. Utskottet vill understryka vikten av att en utredning nu tillsätts med uppgift att undersöka i vad mån avskildhetsåtgärderna kan begränsas ytterligare eller helt undvaras. Riksdagen har ju också tidigare uttryckt önskemål om detta. Redan 1974 framhöll utskottet i anslutning till antagandet av lagen om kriminalvård i anstalt det angelägna i att ansträngningar görs för att söka alternativa former för en fungerande säkerhet och disciplin inom kriminalvårdsanstalterna. Herr Lövenborg har till utskottets betänkande fogat en reservation, som han nyss talat för. Utskottets majoritet har inte funnit skäl att ändra sitt ställningstagande från 1974 och de synpunkter utskottet då gav uttryck för. Dessutom bör den utredning som departementschefen aviserat få tillfälle att framlägga förslag. Man bör rimligen ha vetskap om vilka vägar man kan gå och vilka åtgärder som kan vara riktiga och kloka.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
Herr talman! Vi har inte förnekat att propositionen i vissa avseenden innebär ett framsteg. Den har ju också drivits fram av den starka opinion som under senare år har växt fram mot isoleringen av intagna. Fru Wiklund sade att regeringen nu skall tillkalla sakkunniga med uppgift att undersöka i vilken utsträckning olika grader och former av avskildhetsåtgärder är att betrakta som isolering, i den meningen att den som drabbas av åtgärderna riskerar att få fysiska eller psykiska men. Man skall även undersöka vad isoleringen kan innebära för nackdelar när det gäller rehabilitering av intagna. Vi tycker emellertid att denna fråga är ganska klar och anser att det inte behövs några ytterligare utredningar. Isoleringens negativa konsekvenser ligger i öppen dag. De flesta läkare och psykologer torde vara helt överens med oss om att isolering är skadlig. Sunda förnuftet säger att avskildhet av detta slag måste motverka strävandena att rehabilitera människor. Fru Wiklund framhåller att förhållandena på våra anstalter skall vara så humana som möjligt och att man skall försöka främja en framgångsrik rehabilitering. Men ingen kan bli samarbetsvillig, mindre hatisk mot samhället eller på annat sätt bättre skickad att komma in i en normal samhällstillvaro genom isolering. Motsatsen måste vara fallet. Med isolering motverkar man alltså de strävanden som fru Wiklund säger sig omfatta. Det krävs inga omständliga utredningar för att slå fast den saken. Att det finns intagna som begär avskildhet är inte heller något argument. Vi anser att om ett betydande antal verkligen begär att få bli hållna avskilda från de övriga, så måste det också vara något fel. Då måste man gå till botten med det.
Herr talman! Jag kan inte tänka mig att en undersökning kan motverka rehabilitering av de intagna. Vi skall komma ihåg att det finns olika sorters människor inom anstalterna. Om en intagen begär att få arbeta i enrum och goda skäl talar för detta, finns det, tycker jag, anledning att respektera det. Det finns många andra skäl att ta hänsyn till. Sedan vill jag till herr Lövenborg säga att visst behövs en utredning. Det fattas oerhört mycket forskning inom detta område. Jag tror det är välbetänkt att den kommer till stånd, och jag hoppas att den inte behöver arbeta så länge.
Herr talman! Jag kan inte finna annat än att fru Wiklund talar med kluven tunga. Dels är hon motståndare till denna form av s.k. behandling på våra fängelser, dels talar hon för utskottets ställningstagande. Nöjd med propositionen är inte justitieministern själv, eftersom han signalerar ytterligare en översyn. Jag vidhåller att det som nu föreslås är marginella ändringar. Häktesisoleringen blir kvar, kvar blir också utredningsisolering, onykterhetsisolering, arbetsvägrarisolering, rymningsisolering, menedsisolering och vissa former av disciplinisolering. Det har från olika håll uttalats kritik mot de olika formerna av isolering och bekymmer över skadeverkningarna på individerna. Då tycker jag att det är konstigt att man lägger fram en proposition som på viktiga områden ger fortsatta möjligheter att isolera intagna från mänsklig gemenskap. Det är lika konstigt att utskottets ledamöter inte har använt sig av den konstitutionella möjligheten att lägga fram ett nytt förslag. Fru Wiklund upprepar i olika sammanhang att man skall göra fångvården så human som möjligt. Men hon pläderar i alla fall för att isoleringen skall bibehållas på en rad områden. Jag måste med adress till fru Wiklund säga att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Herr talman! Det är under de senaste åren som det egentligen hänt något för humaniseringen av kriminalvården. Vi skall också komma ihåg att de intagna på våra anstalter kan ha sådana psykiska besvär att man inte med ansvar kan lämna dem att umgås med andra helt eller delvis. Det kan krävas en viss avskildhet under kortare tid, åtminstone tills läkare har kunnat konstatera hur den psykiska hälsan är. Jag påstår fortsättningsvis att jag inte talar med kluven tunga därför att jag vill se resultatet av utredningen. Man kan behöva alternativa förslag om vad som är klokt och riktigt i detta avseende.
Herr talman! Jag vill hävda att om de intagna är i ett så psykiskt dåligt skick att de inte kan tillåtas ta del i samvaron på en anstalt är det inte isolering utan läkarvård de behöver.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 38 föreslås en del ändringar av rent formell natur. Men dessutom behandlas ett par utomordentligt viktiga frågor av principiell natur. Bl. a. berör utskottets betänkande värnpliktstidens längd och den försöksverksamhet med förkortad utbildningstid som varit i gång några år. Bristen på befäl — värn pliktigt och reservpersonal — är en annan viktig fråga i betänkandet. Vad beträffar värnpliktstidens längd måste man först och främst försöka dra några slutsatser av den försöksverksamhet som medfört att de grupper som tidigare hade 15 månaders utbildning för att bli plutonsbefäl under de senaste åren haft 12 månaders utbildning, utom vissa speciella grupper som haft 13,5 månader. Av de studier som gjorts av utbildningen av värnpliktigt befäl har man kunnat konstatera att utbildningstiden i försöksverksamheten blivit väl kort på grund av att flera viktiga utbildningsmoment inte fått den tid som behövs. För de alltmer tekniska uppgifterna krävs ökad kunskap, och även i befälsföring behövs i många fall mer träning. I den allmänna nedrustning som nu genomförts i vår försvarsmakt är det emellertid omöjligt att få de resurser som behövs för att ge utbildningen erforderlig längd. Det blir ett stort och kanske alltför tungt ansvar som vi tvingas lägga på många värnpliktiga befäl när vi inte kan erbjuda den utbildning som vi helst skulle vilja ge. Trots allt finns det något positivt i den här frågan i utskottsbetänkandet, då man bl.a. kan läsa att värnpliktiga med särskilt kvalificerade befattningar även i fortsättningen skall kunna få en längre utbildning än de gängse tolv månaderna. Till frågan om värnpliktstidens längd och många andra viktiga frågor får vi anledning att återkomma i samband med nästa års försvarsbeslut. När det gäller försvarsmaktens svårigheter att rekrytera frivilligt befäl är det däremot beklämmande att se hur litet man i år liksom tidigare år gör för att ändra på den allvarliga situationen. Läget är det att luckorna bland befälen i vår krigsorganisation ökar oroväckande snabbt. Redan i dag är det 20 26 av plutonchefsbefattningarna som inte har kunnat tillsättas med rätt utbildad personal, och 35 96 av de befattningar som skall besättas av reservofficerare står tomma. Detta läge är ingalunda nytt. Situationen har under senare år efter hand förvärrats, och tendensen är densamma: allt färre genomgår den frivlliga befälsutbildningen, och avgångarna av befäl ur krigsorganisationen möts inte av tillförsel av nytt folk. Regeringen har genom åren suttit med armarna i kors, då och då hänvisande till den rejäla höjning av utbildningspremierna som skedde 1967. I samband med behandlingen av propositionen 199, som ligger till grund för detta utskottsbetänkande, fick utskottet veta av statssekreteraren i försvarsdepartementet, att man där inte visste varför rekryteringen var så dålig och att man på departementet inte hade gjort några — som han uttryckte det — ”djupsinniga bedömningar”. Min uppfattning är att eftersom tilltron till försvaret över lag är hög i alla åldersgrupper och man allmänt accepterar den allmänna värnplikten, så bör det finnas lika goda möjligheter nu som för tio år sedan att få frivilligt utbildat befäl, under förutsättning att förmånerna vid utbildningen inte kraftigt försämras och att det inte på annat sätt blir krångligare och mindre fördelaktigt att bli reservofficer. Dess värre har det tyvärr blivit på det sättet. Det är inte längre någon merit att vara reservofficer, utan snarare upplever många arbetsgivare det som en nackdel med tätare och längre övningar än för andra värnpliktiga. De 1968 höga utbildningspremierna har under inflationsåren blivit allt blygsammare, och faktum är att vi i dag bara betalar ungefär hälften så mycket i premier till en person som genomgått reservofficersutbildning som vi gjorde för åtta år sedan. Vi har tidigare haft uppe frågor som rör förmånerna under värnpliktsutbildning och reservofficersutbildning, och det finns därför inte skäl att ytterligare gå in på dessa frågor. Men vår uppfattning kvarstår — premierna kan inte, såsom vi tidigare hävdat, successivt skäras ner även om ersättningen höjs, eftersom premierna har en så central ställning när det gäller att rekrytera frivilliga till fortsatt militär utbildning. Beträffande exempelvis meritvärderingen har allt som rör reservofficerarna lämnats därhän. Det är märkligt att regeringen tagit så lätt på de här frågorna under senare år. Vår krigsorganisation står och faller med kunnigt värnpliktigt och frivilligt befäl, men ändå har man slarvat bort frågan om hur vi skall se till att det finns tillräckligt plutonsoch kompanibefäl. Nu har det alltså gått så långt att försvarsministern föreslår att utbildning som tidigare varit frivillig skall bli obligatorisk. Eftersom det är för få som vill gå kadettskolan tvingar man i stället in något tusental i utbildningen. Men vi vet inte om det är något tusental. Om det är 1 000 eller 2 000 har vi inte fått något besked om. Vi vet att överbefälhavaren och chefen för armén vill ha in upp emot 2 000 på den här obligatoriska utbildningen. Men tecken tyder på att försvarsministern vill ligga lägre — hur mycket lägre vet vi i dag ingenting om. Det är trist att nu behöva konstatera att det kommer att finnas en stor grupp med en obligatorisk utbildning som omfattar dubbelt så lång tid som en annan stor grupp, nämligen de som genomgår sju och en halv månaders utbildning. Rättviseproblem kommer att uppstå, och trivseln på våra förband kommer knappast att stiga. Vi moderater har trots vår principiella uppfattning tvingats att acceptera förfarandet som en sista nödåtgärd med tanke på att krigsorganisationen skall fungera. Vi har dock skrivit ett särskilt yttrande i frågan, vilket framgår av betänkandet. Även i frågan om meritvärderingen har vi avgett ett yttrande till betänkandet. Intresset i utskottet för att få ett system för meritvärdering för reservofficerare var dåligt, och i detta läge får vi nöja oss med att följa pågående arbete på området. Men vår uppfattning att den kvalificerade utbildning som man får på våra militära skolor också skall kunna räknas som ett plus vid ansökan till högskolor och civil arbetsmarknad kvarstår. Reservationen I kommer vår medreservant herr Karl Bengtsson i Varberg att behandla närmare. För oss moderater var det naturligt att stödja reservationen med tanke på att om befälsordningen som ses över blir utformad så att även reservofficerarnas ställning får en jämfört med de stamanställdas enhetlig konstruktion i vad gäller utbildning, befordran, rekrytering m.m., kan detta medföra en lösning på några av de frågor som jag tidigare berört. Enligt vår uppfattning måste alla befälskategoriers ställning behandlas i en och samma omgång så att vi inte ännu en gång får uppleva hur de frivilliga reservofficerarnas problem skjuts på framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt till försvarsutskottets hemställan i betänkandet nr 38.
Herr talman! I reservationen anslutande till försvarsutskottets betänkande 1975/76:38 som nu behandlas tar vi upp frågan om en samordnad lösning av befälsfrågan för försvaret. Redan under den allmänna motionstiden detta år erinrade jag i motion 1158 om den sedan länge bestående bristen på befäl med kompetens att vara plutonchef eller kompanichef i arméns krigsorganisation. Jag pekade också på att arbetet med att skapa en enhetlig befälsordning hitintills varit inriktat på att nå en lösning av befälsfrågorna för stambefäl eller, om man så vill, yrkesmilitärer. De argument som anförts för en ny befälsordning för denna kategori gäller emellertid i lika hög grad för reservofficerare och värnpliktiga officerare, som ju till antalet är betydligt fler än yrkesofficerarna. Vi menar i vår motion, som är undertecknad av flera ledamöter av riksdagen tillhörande folkpartiet, att frågor om t.ex. utbildning, befordringsoch anställningsvillkor samt medinflytande bör lösas med skyndsamhet även för dessa kategorier. Denna motion har remissbehandlats — både ÖB och Reservofficerarnas centralorganisation har haft tillfälle att till försvarsutskottet avge yttranden. ÖB har i olika sammanhang — senast i skrivelse till regeringen i oktober 1975 — framhållit att åtgärder krävs som säkerställer en erforderlig kvalitet och rekrytering av plutonoch kompanichefer i försvarets krigsorganisation. Det framhålles att rekryteringen av befäl såväl med plutonchefskompetens som med kompanichefskompetens snabbt försämrats vid arméns förband. Bristen på rätt utbildade plutonchefer i arméns krigsorganisation anges i dagsläget till ca 20 96 och på reservofficerare till ca 35 96. Detta gäller i genomsnitt. Särskilt påtagliga sägs bristerna vara vid förband med strid som huvuduppgift. Om inte snabbt verkande och effektiva åtgärder vidtas omgående, är enligt överbefälhavaren en ytterligare påtaglig försämring oundviklig de närmaste åren. Till följd av att kompanichefsbefattningarna inom arméns krigsorganisation till i genomsnitt 80 96 uppehålls av reservofficerare är bristen på dessa mycket allvarlig med hänsyn till försvarets funktionsduglighet. F. n. utbildas värnpliktiga för att tjänstgöra i en krigsorganisation som till följd av befälsbrist i arméns huvudtruppslag, infanteriet, beräknas kunna utnyttjas till endast inemot hälften i vad gäller armén. Detta är oacceptabelt från både säkerhetspolitisk och ekonomisk synpunkt. Även inom försvarets fredsorganisation finns besvärande vakanser inom befälskårerna, främst när det gäller lägre befattningar. Dessa va kanser är dock färre än reservofficersvakanserna. I början av 1970-talet påbörjades inom försvarsdepartementet en utredning om en ny befälsordning för försvaret. Den motiverades av svårigheterna att behålla det militära befälet inom försvarets fredsorganisation. Utredningen har inriktats på att nå en lösning av befälsfrågorna för stambefälet. Motiven för att utreda förhållandena för stambefälet gäller dock i lika hög grad för reservofficerarna och de värnpliktiga officerarna. Framställning om att utredningen i ett sammanhang skulle behandla alla kategorier av befäl har avvisats. Detta har skett trots att reservofficerarna i vad gäller antalet har lika stor betydelse för krigsorganisationen som stamofficerarna samt att de vakanser som föreligger på kompanichefsoch plutonchefsnivåerna beträffande reservofficerarna och värnpliktiga officerare är av långt allvarligare slag för krigsorganisationen. Antalet vakanser inom sistnämnda befälskategorier ökar snabbt för varje år på grund av otillräcklig rekrytering samt stora pensionsavgångar. De framställningar om åtgärder för att öka rekryteringen som av ÖB i olika sammanhang riktats till regeringen för att förbättra befälsläget i krigsorganisationen, bl.a. genom prisuppräkning av utbildningspremier och ökat meritvärde av utbildningen, har inte lett till åsyftat resultat. Reservofficerarnas centralorganisation framhöll i sitt svar till utskottet att det är angeläget med en samordnad lösning av stamofficerarnas, reservofficerarnas och de värnpliktiga officerarnas förhållanden och tillstyrkte därför vår motion. Befälsordningsfrågan skall betraktas som en fråga som berör försvarets samlade befäl — både den mindre delen som utgörs av stambefäl och huvuddelen som utgörs av reservofficerare och värnpliktiga officerare. Befälsordningsfrågan bör primärt behandlas och lösas för krigsorganisationens befäl samt därefter för att tillgodose fredsutbildningens befälsbehov. Försvaret är en integrerad och nödvändig del av samhället, och försvarets funktionsduglighet i krig är ett allmänt samhällsintresse. De förhållanden som hänger samman med detta, bl.a. befälsbehovet i försvarsmakten, måste därför tillmätas största vikt. Försvarets fredsorganisation får inte tendera att bli ett självändamål. Lika olämpligt som det vore att försöka lösa de olika yrkesbefälskategoriernas problem vart för sig i separata utredningar, lika olämpligt är det att — såsom hittills i arbetet med en ny befälsordning — först behandla yrkesbefälsfrågorna för att senare behandla befälsordningsfrågorna för reservofficerarna och de värnpliktiga officerarna. Bristen på befäl i arméns krigsorganisation, främst beroende på otillräcklig rekrytering av reservofficerare och värnpliktiga officerare, torde bl.a. bottna i brister i nu gällande befälsordning. Befälsbristen har negativa effekter för försvarets effektivitet samt för befälets och de värnpliktigas arbetsförhållanden. Reservofficerarnas centralorganisation betonar vikten av att befälsordningsfrågan löses i ett sammanhang.

Sysselsättningsförhållandena för stora kategorier av långtidsutbildad, kvalificerad personal motiverar att särskilda åtgärder vidtas för att nyttiggöra sådan personal i samhället. Försvaret och dess militära befattningar bör därvid inte utgöra något undantag. Vidgade möjligheter att anställa personal med civil kompetens på militära befattningar bör övervägas och prövas. Reservofficerarnas centralorganisation anser att det bör finnas anställningsformer som gör det möjligt att på ett effektivt sätt utnyttja civil kompetens i befälsställning i försvaret, både i fredstid och i krigstid. Den nuvarande reservofficersanställningen är ett exempel på en sådan anställningsform. Ytterligare alternativ till nuvarande anställningsformer bör emellertid övervägas och prövas. Jag delar den uppfattningen. Man kant.ex. tänka sig en civil och militär anställning, vid vilken kvalificerad personal kan ha både ett civilt och ett militärt yrke med växeltjänstgöring upp till t.ex. 35—40-årsåldern för att därefter övergå till huvudsakligen civil statstjänst. Sådana kombinerade anställningar skulle innebära effektivitetsvinster från både försvarets och samhällets synpunkt samt även ha stor betydelse för försvarets integrering i samhället. Jag anser också att — i linje med vad jag sagt tidigare — åtgärder bör vidtas för ökad användning av reservofficerare och värnpliktiga officerare i försvarets fredsutbildning. De som utnyttjas härför bör i mån av behov ges erforderlig kompletterande utbildning. Enligt min uppfattning kan en lösning av befälsordningsfrågan endast utgöra ett bidrag till att lösa rekryteringsproblemen. I vårt värnpliktsförsvar, där truppen utgör ett tvärsnitt av samhället, är det angeläget att även reservofficerare och värnpliktiga officerare känner sig utgöra ett med samhället. Rekryteringsåtgärderna bör därför ha stor bredd så att befälslämpliga människor med skilda intressen och värderingar kan rekryteras. Det är enligt min uppfattning nödvändigt att snarast angripa rekryteringsproblemet med detta vida synsätt. Som exempel på några väsentliga rekryteringsfaktorer kan nämnas att arbetsuppgifterna bör vara allmänt attraktiva , socialt attraktiva och ekonomiskt attraktiva . Jag förutsätter att Reservofficerarnas centralorganisation bereds tillfälle att — i linje med gällande riktlinjer för personalinflytande — delta i det fortsatta arbetet med en ny befälsordning, syftande till en för hela försvarets befäl gemensam befälsordning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen som är avgiven i anslutning till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av frågan om en samordnad lösning av befälsfrågan för försvaret, som behandlas i försvarsutskottets betänkande nr 38. Eftersom vi från centerns sida här står för utskottets skrivning, vill jag något kommentera den här frågan. Vi har sagt att det är nödvändigt att arbetet med en ny befälsordning grundas på en helhetssyn på behovet av befäl av olika slag. En sådan helhetssyn, säger utskottet, bör omfatta försvarseffekt, ekonomi och vårt värnpliktsförsvars speciella förutsättningar. Befälsbehoven måste självklart bedömas med hänsyn till både fredsoch krigsförhållanden. Överbefälhavaren skall inom kort lägga fram sin syn på dessa frågor. Han anser också att fördelningen av uppgifter på olika kompetensgrupper måste göras i ett sammanhang för all befälspersonal. Vi anser därför att det arbete med en ny befälsordning som pågår har motiverat särskild kartläggning och analys av yrkesbefälets speciella förhållanden. Vi är från centerns sida medvetna om att detta är ett svårt och komplicerat arbete som kräver rätt mycken möda innan frågorna blir lösta. Självklart bör man så snart som möjligt också lösa reservofficerarnas problem. Jag tycker för min del inte att det är någon större skillnad mellan majoritetens och reservanternas åsikt i denna fråga. Därför stöder vi från centern utskottsmajoritetens skrivning. I detta betänkande behandlas också motionen 731 av herr Fransson m.fl., som har tagit upp frågan om reglerad arbetstid för de värnpliktiga. Som skäl för de krav som framförs i motionen har man bl.a. angivit det angelägna för de värnpliktiga att kunna planera sin fritid på ett bättre sätt än vad man anser kan ske i dag. Allt fler av de värnpliktiga har numera också bildat familj, och det innebär ökade önskemål om att kunna disponera sin fritid. Detta är inte alltid möjligt i dagens läge beroende på att kommenderingar m.m. utanför den normala veckoarbetstiden kan utfärdas med mycket kort varsel, och detta medför av naturliga skäl vissa problem för de värnpliktiga, som jag anser att vi måste vara lyhörda för. Försvarsutskottet har som framgår av betänkandet inhämtat synpunkter på den av motionärerna aktualiserade frågan. Överbefälhavaren har för sin del visat mycket stor tveksamhet till en reglering av arbetstiden. I det särskilda yttrande som jag har fogat vid utskottets betänkande har jag för min del ansett att eftersom arbetstiden för anställd personal uppgår till 40 timmar och befälsbristen på sina håll är ytterst besvärande, så orsakar detta vissa problem. Man borde därför enligt min mening ha studerat den här problematiken litet grundligare.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

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 38 behandlar frågor om ändring i värnpliktslagen och lagen om vapenfri tjänst m.m. jämte motioner. De föreslagna ändringarna innebär en anpassning av utbildningen till regeringsformens regler om normgivningskompetens. Vidare innebär förslaget att vissa modifieringar görs i det system för grundutbildning av värnpliktiga som på försök har tillämpats sedan 1972. Mest påtaglig är den ändring av uttagningsbestämmelserna som medför att uttagning till kompanibefäl inom armén, som hittills varit frivillig, skall kunna ske utan den värnpliktiges medgivande. Med hänsyn till bristen på befäl med plutonchefsutbildning tillstyrker utskottet att man årligen tar ut ett antal värnpliktiga inom armén till sådan utbildning trots att det inte föreligger frivilligt åtagande. Utskottet framhåller dessutom vikten av att varje möjlighet till förbättring av den nuvarande rekryteringssituationen tas till vara. Sålunda anser utskottet att ett av 1966 års värnpliktskommitté avgivet förslag bör kunna prövas. För att de värnpliktiga som tas ut till kompanibefälsutbildning utan egen ansökan skall få en så positiv syn som möjligt på utbildningens betydelse anser utskottet i likhet med försvarsministern att en premie om 5 000 kr. bör utgå efter avslutad godkänd obligatorisk kompanibefälsutbildning. Premien skall dessutom vara skattefri. Utskottet behandlar även frågan om en ny befälsordning och uttrycker som sin mening nödvändigheten av att detta arbete grundas på en helhetssyn angående behovet av befäl av olika slag. En sådan helhetssyn bör utgå från vårt värnpliktsförsvars speciella förutsättningar men även belysa frågor om försvarseffekt och ekonomi. Behovet av befäl måste självfallet bedömas med hänsyn till både fredsoch krigsförhållanden. Underlag för en samlad bedömning kommer enligt vad utskottet har erfarit att redovisas under hösten 1976. I detta avsnitt har reservation lämnats av moderaternas och folkpartiets representanter i utskottet. Dessa hävdar nödvändigheten av att arbetet på en ny befälsordning ges en sådan inriktning att en samordnad lösning av alla befälskategoriers förhållanden kommer till stånd. Skillnaden mellan utskottets uppfattning och reservanternas är enligt min mening så liten att reservanterna lika gärna kunnat ställa sig bakom utskottets skrivning. Reservationen bör alltså avslås. Till betänkandet har även fogats tre särskilda yttranden. Det första, av herrar Petersson i Gäddvik och Danell, behandlar frågan om uttagning av värnpliktiga till kompanibefälsutbildning utan eget medgivande. Utskowuet har tillstyrkt förslaget om en obligatorisk kompanibefälsutbildning, men framhåller samtidigt att varje möjlighet att förbättra den fri villiga rekryteringen bör tas till vara. Någon annan mening kan jag ej heller utläsa ur det särskilda yttrandet. På samma sätt har i yttrande nr 2, också av herrar Petersson i Gäddvik och Danell, gjorts en markering om värdet av kvalificerad militär befälsutbildning, utan att de för den skull kommit till någon annan uppfattning än utskottet. Det tredje särskilda yttrandet, av herr Björk i Gävle, behandlar frågan om veckoövningstiden för de värnpliktiga. Frågan om en sänkning av veckoövningstiden har utförligt behandlats i utskottet samt underställts 1972 års värnpliktsutredning för yttrande. Såväl utskottet som utredningen bedömer en sådan ändring som medförande fler nackdelar än fördelar. Vidare understryker utredningen att syftet med värnpliktstjänstgöringen är utbildning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. Jag kan till slut inte underlåta att reagera inför herr Danells sätt att öppna debatten i dessa frågor. Jag hade hoppats att han skulle söka en mera positiv infallsvinkel när det gällde problematiken med det värnpliktiga befälets och övrigt befäls arbetsförhållanden. Men herr Danell sökte strid på såvitt jag förstår alla de punkter där det över huvud taget var möjligt att finna i förhållande till utskottets betänkande skiljaktiga meningar. Det är ju ändå i långa stycken en enig uppslutning bakom de riktlinjer som föreligger. Jag vill påstå att hans beskrivning av reservofficerarnas villkor ger en alldeles felaktig bild och inte heller speglar de reaktioner som Reservofficersförbundet har givit uttryck för i olika sammanhang. Men det kan väl finnas skäl för att återkomma till den diskussionen senare.
Herr talman! Vad först beträffar frågan om obligatoriet kunde vi ännu en gång konstatera att det inte görs något som helst försök att studera varför vi har hamnat i den rekryteringskris som vi nu befinner oss i. Läget är ju det att vi i vår krigsorganisation har en brist på ungefär 2000 befäl och en alltmer minskande grupp av personer som går in i en frivillig utbildning. Herr Brännström gjorde liksom departementet inte något som helst försök att studera varför det blivit så. Man har inte gjort några uttalanden vare sig nu eller när vi behandlade frågan om förmåner till den som genomgår reservofficersutbildningen om hur man skall komma till rätta med problemen genom bl.a. olika ekonomiska åtgärder. Inte heller har det visats något intresse för att följa upp frågan genom en meritvärdering, och det är därför som vi har avgivit våra särskilda yttranden. Vi har inte funnit något gehör i utskottet för vår uppfattning och har då valt denna linje och även möjligheten att återkomma längre fram i de här utomordentligt viktiga frågorna. Den bild som jag gav av läget i dag för reservofficerarna säger herr Brännström är felaktig. Det skulle då vara intressant att få veta vad det är som är fel. Är det fel när jag säger att det saknas så många befäl som jag nyss angivit? Är det fel när jag talar om att de ersättningar i form av premier som kom 1967 och 1968 i dag på grund av inflationen bara är hälften så mycket värda? Är det fel när man påstår att dessa premier tillsammans med den höjning av dagersättningen som nu har kommit tillsammans gör att vi nu, 1976 och 1977, ger mindre pengar till dem som genomgår reservofficersutbildning än vad vi gav för åtta år sedan? Min fråga är: Varför skall vi i dag ge den som genomgår frivillig utbildning märkbart lägre ersättning än vad vi gav i slutet på 1960-talet? Detta är för mig obegripligt. Vi har sett konsekvenserna. Jag tycker att man skulle kräva handling, men det har inte hänt något. Vi har nu i en nödsituation tvingats acceptera att man gör ett obligatorium av det som tidigare var frivillig utbildning i kadettskolan. Men vi moderater skall återkomma i den här frågan för att försöka finna lösningar, och kanske andra lösningar än vi tidigare föreslagit, för att söka komma till rätta med problemet.
Herr talman! När det gäller behovet av reservation om befälsordningsfrågorna kan jag konstatera att jag och herr Brännström har samma uppfattning, men när det gäller reglerad arbetstid säger herr Brännström att den medför fler nackdelar än fördelar. Han utgår då från att man skulle sänka tiden till 40 timmar i veckan. Jag tror inte det är realistiskt att sänka utbildningstiden till 40 timmar; det vill jag klart deklarera. Däremot tror jag att man ändå borde knäcka principen kring någon form av reglerad arbetstid, även om det skulle bli 48 timmar som nu. Detta tycker jag nog att man borde ha sett på. Det är synd att man har låst den här debatten kring en omedelbar sänkning av arbetstiden. Det tror jag nämligen inte heller på.
Herr talman! Frågan om den reglerade arbetstiden är, vill jag påstå, en fråga som måste prövas i det långsiktiga sammanhanget. Huruvida man kan gå ner från 48 till 40 timmar kan naturligtvis ifrågasättas. Problematiken är dock den att all avkortning av veckotiden i det här sammanhanget medför allvarliga konsekvenser i den befälssituation som råder.

Vad sedan beträffar själva problemet med den nya befälsordningen skulle jag vilja ge ett par synpunkter som jag tror kan ha betydelse. Den allvarligaste bristen råder på instruktörer, alltså på personal för utbildning av våra värnpliktiga.

Jag tror det är en hållbar argumentation när man tar det i den ordningen. Sedan till herr Danells funderingar över vad det är som är fel, eftersom det har blivit som det har blivit med befälsvakanserna. Det kan ju finnas strömningar även i samhället som medför att intresset för annan utbildning och annan inriktning har tagit över och delvis påverkat rekryteringen till det militära yrket och därmed också delvis bidragit till de här svårigheterna.
Herr talman! Då har alltså herr Brännström gett ett motiv för varför vi har fått så försämrad anslutning till den frivilliga utbildningen. Han har deklarerat att det skulle bero på nya strömningar. Jag ifrågasatte det argumentet redan i mitt första anförande, eftersom vi inte på något sätt kan påvisa att tron på försvaret, oavsett åldersgrupp, är svagare nu än för tio år sedan. Inte heller är uppfattningen att vi skall ha en allmän värnplikt och att vi skall satsa rejält på vårt totalförsvar mindre utbredd i dag än vad den var för tio år sedan. Jag menar att den uppfattning som herr Brännström har är felaktig och helt saknar grund i verkligheten. Men kommer man i ett läge där reservofficersutbildningen inte ges det värde som den hade förr, vare sig ekonomiskt, när det gäller meritvärdering, eller på annat sätt, är det självklart att rekryteringen sjunker så dramatiskt som har skett. Därför skulle man alltså ha vidtagit de åtgärder som jag tidigare har berört. Dessutom skapar det nya förslaget med en obligatorisk kadettskola ett läge med mycket stora differentieringar mellan olika grupper. Några kommer att få göra dubbelt så lång tid obligatorisk militärutbildning som andra grupper. Det menar jag är mycket allvarligt i vår värnpliktsutbildning, och inte kommer det att befrämja trivseln på våra förband. Detta borde man beakta i mycket större utsträckning än man gjort när man kom med detta något dramatiska förslag, som vi i detta utsatta läge måste acceptera. Jag vill poängtera att herr Brännström inte försökte närmare förklara vad han i sitt första anförande sade var fel i min bild av läget i krigsorganisationen och reservofficerarnas situation. På den punkten är vi uppenbarligen överens om hurudant läget är, men vi har olika uppfattningar om huruvida åtgärder behövs eller inte.
Herr talman! Vi har olika uppfattningar i huvudsak när det gäller för svaret, herr Danell och jag. Herr Danell säger att vi har utsatt försvaret för en kraftig nedrustning under den här tioårsperioden. Jag tycker att herr Danell skulle sätta försvarskostnaderna i relation till andra kostnader och se vilka resurser som ändock årligen tillförs det svenska försvaret. Om det som herr Danell sade alldeles nyss om stämningarna och den positiva inställningen till försvaret är sant förstår jag inte varför herr Danell i sitt inledningsanförande gav en helt annan bild, i alla fall sett ur hans synvinkel, av försvaret än vad den svenska allmänheten tydligen har.

Vår strävan i befälsordningsgruppen att hitta en bättre och riktigare inslussningsväg och på så sätt komma fram till bättre rekryteringsvillkor och även större intresse för dessa arbetsuppgifter kommer in här. Jag tror inte att man främjar den lösningen om man som herr Danell ser så negativt på de arbetsinsatser som ändå presteras från många håll för att förbättra denna situation. Jag tror att det vore av större värde om herr Danell i detta sammanhang gjorde en insats för att lösa problemen i stället för att bara peka på dem.

Herr talman! Under ett flertal år har såväl här i riksdagen som från ansvariga militära myndigheter framförts förslag till åtgärder för att förbättra rekryteringen av värnpliktigt befäl och reservbefäl. De förbättrade villkor som genomförts har varit alltför obetydliga och har kommit för sent för att ge något påtagligt resultat. Befälssituationen är därför också i dag, som den tyvärr har varit sedan många år tillbaka, mycket bekymmersam. Bristen på plutonchefer och kompanichefer är särskilt allvarlig. Detta framgår också av utskottets redogörelse på s. 16 i utskottsbetänkandet. Frivilliga insatser i fråga om utbildning till befäl inom krigsorganisationen är absolut nödvändiga inom vår allmänna värnpliktsorganisation, ty som så många gånger har erinrats om är huvuddelen av vårt befäl inom krigsorganisationen värnpliktiga och reservare. Därför måste också den enskilde värnpliktige finna att samhället uppskattar de insatser som han gör genom att frivilligt genomgå befälsutbildning och ta det ansvar som är förenat med befälsbefattningar inom krigsorganisationen. Nu har departementschefen i den föreliggande propositionen tvingats föreslå en uttagning av värnpliktiga för kompanibefälsutbildning utan eget medgivande. I den bristsituation i fråga om befäl som föreligger är detta en nödvändig åtgärd för att något så när fylla vakanserna. Men i denna situation finner vi det vara mycket angeläget att bland dessa värnpliktiga, som alltså uttas tvångsvis, skapa en så positiv in ställning som möjligt till den förlängda militärtjänstgöringen. Vi vet så väl att en positiv inställning till utbildning, arbete och tjänstgöring över huvud taget är en förutsättning för att man skall nå ett gott resultat. Den förlängda militärutbildningen måste därför vara förenad med förmåner som för den värnpliktige framstår som värdefulla, gärna åtråvärda, och som han framför allt finner att han kan ha nytta av efter fullgjord militärutbildning. En sådan utbildningsmiljö — jag vill kalla den så — kan man skapa dels genom förbättrade ekonomiska villkor under utbildningen, dels genom att den utbildade får tillgodoräkna sig kvalificerad utbildning i merithänseende när han kommer ut i det civila livet. De förbättringar i fråga om utbildningspremier som föreslås är bra, även om jag gärna hade sett att förmånerna hade varit ännu mera koncentrerade just till utbildningspremier, men det har jag inte fått gehör för. Vid sidan av dessa ekonomiska förmåner och övriga åtgärder som man föreslår är meritvärderingen en sak av allra största betydelse när det gäller att främja rekryteringen — och framför allt då till kvalificerad utbildning inom det militära. Jag vill påstå att en lösning av meritvärderingsfrågan skulle ha minst lika stort värde ur rekryteringssynpunkt som förbättrade ekonomiska villkor. Därför har vi också i motionen föreslagit att kvalificerad militär utbildning som leder till plutonchefseller kompanichefskompetens skall i hela sin omfattning berättiga till arbetspoäng, även om denna utbildning inte uppgår till de tre månader som ju är stipulerade för att man skall få tillgodoräkna sig arbetspoäng. Kvalificerad tjänstgöring bör också i merithänseende få tillgodoräknas efter samma grunder. Departementschefen har i ett tjänstemeddelande för krigsmakten, TKG, utfärdat år 1974, uppdragit åt överbefälhavaren att undersöka meritvärderingen.

För att ge ytterligare anvisningar för undersökningen har departementschefen bilagt ett förslag av 1954 års värnpliktsavlöningsutredning, VAU. Jag skall be att få citera ett stycke ur det förslaget, som jag tycker har stor betydelse i detta sammanhang. Utredningen säger följande: ”En vidgad samordning av militär och civil utbildning är önskvärd enligt VAU. I vissa fall föreligger formell motsvarighet mellan militär och civil utbildning. För sådana fall bör denna motsvarighet beaktas och införas i intagningsbestämmelserna för den aktuella civila vidareutbildningen. När viss värnpliktsutbildning ger s.k. behörighet i visst eller vissa ämnen skall behörigheten godtas av civil myndighet utan krav på att särskilt prov skall behöva avläggas.

I propositionen 199 har departementschefen angett att överbefälhavaren kan förväntas redovisa resultatet av uppdraget senast den 1 maj 1976. Vad som har kommit emellan vet jag inte, men utskottet skriver att redovisningen är att vänta under hösten 1976. Det har tydligen uppstått någon fördröjning som jag inte känner orsaken till. Herr talman! Utskottet har utförligt behandlat vår motion, och utskottet har även varit positivt till de synpunkter som vi framfört.

Sedan uttalar utskottet: ”Utskottet förutsätter att regeringen i linje med tidigare riksdagsbeslut —-—-- uppmärksamt följer dessa frågor och bl.a. i fråga om meritvärdering noga prövar alla förslag som syftar till att förbättra rekryteringen och inte utgör avtalsfrågor.” Efter att ha gjort dessa uttalanden avstyrker utskottet naturligtvis på vanligt sätt välvilligt motionen.

Herr talman! Jag vill vädja till försvarsministern att snarast komma med dessa förordningar, för de är av mycket stort värde ur rekryteringssynpunkt.
Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att polemisera mot tidigare talare i denna debatt. Och jag tycker det var värdefullt att herr Oskarson kom att avsluta debatten, med de kunskaper han har om förhållandena ute på förbanden. Det är bra att vi kan se realistiskt på dessa frågor. Det är riktigt att vi inte har haft en tillfredsställande rekrytering av befäl. Och vad kan det bero på? Jo, orsaken är att intresset hos de grupper som tidigare sökte sig till reservofficersutbildningen av olika skäl har mattats av. I stort sett har det alltid varit socialgrupp 1 som har tillfört oss reservbefäl, men förhållandena på arbetsmarknaden har nu ändrats så att det inte är lika lätt att förena uppgiften som reservbefäl med ett civilt arbete. Och ett av de stora problemen är just hur vi skall kunna klargöra för arbetsgivarna att de inte skall vara rädda för att anställa en reservofficer och hur vi skall kunna jämka ihop intressena. Jag har infordrat uppgifter om kadettskolans kurs i Halmstad förra året, och de visar att av alla eleverna där var det bara ett tjugotal pojkar som kom från arbetaroch bondehem. Om vi håller oss till den gamla socialgruppsindelningen, med de brister den har, så är det alltså fortfarande på det sättet att de pojkar som söker sig till utbildningen som värnpliktsbefäl och reservofficerare till största delen kommer från socialgrupp 1. Det är inget fel i att de kommer: Vi skall vara glada över att så pass många söker sig till befälsutbildningen. Men det gäller att få en helt annan bredd på utbildningen, att kunna intressera nya grupper av ungdomar att ta vara på de här möjligheterna att utbilda sig till officer. När vi nu har höjt premierna är det vår tanke — och där är vi överens med representanterna för reservofficersförbunden — att gå ut på förbanden och klargöra för pojkarna att man numera faktiskt får en rejäl ersättning under utbildningstiden. Utbildningen innebär 90 dagars förlängning av tjänsten, och för det får deltagarna ca 3 500 kr. i dagpenning och 5 000 kr. i premie. Man kommer alltså upp till ett belopp som är ganska betydande. Jag tror att en ung pojke inte har stora möjligheter att tjäna lika mycket pengar på arbetsmarknaden i övrigt, om man beaktar att denna ersättning dessutom är skattefri. Därför är jag helt överens med herr Oskarson, när han konstaterar att dessa förbättringar är av betydelse. Det är också min livliga förhoppning att ersättningarna nu skall leda till att vi kan bredda rekryteringen av värnpliktsbefäl och därmed också lägga en bättre grund för den fortsatta rekryteringen till reservofficersutbildningen. Genom att vi lägger in en samlad reservofficerskurs och bibehåller den höga premie, som finns också där, tror jag vi skall ha lättare att göra klart för pojkarna ute på förbanden, på plutonbefälsskolorna osv. att de på hyggliga villkor kan skaffa sig denna vidareutbildning. När det sedan gäller den fråga som herr Oskarson speciellt talade för — ett intyg om tjänstens värde — har intresset varit mycket stort för att få ut ett intyg om den tjänst som fullgjorts. Det är också min förhoppning att vi skall kunna utveckla detta ytterligare, så att det ger rättvisa åt dem som under sin tjänst har skaffat sig en rejäl utbildning som kan ha betydelse även på andra områden. Syftet med det uppdrag, som herr Oskarson här nämnde, är just att vi skall få fram ett ännu bättre material i det avseendet. Som jag sade har det inte varit min avsikt att här polemisera, utan jag har bara velat anföra dessa synpunkter som jag tycker kompletterar bilden av tillgången på befäl. Men låt mig också understryka att det inte är så att vi står utan befäl. Där kommer naturligtvis den pågående befälsutredningen att ha en av sina stora arbetsuppgifter, att undersöka på vilket sätt vi skall kunna utnyttja de befälstillgångar vi har. Man har exempelvis inte krigsplacerat plutonofficerarna i sådana befattningar i krig som de mycket väl skulle kunna klara. Man har avstått från det. Det finns också andra tillgångar som inte har utnyttjats. Där det inte finns ordinarie befäl att sätta in har vi självfallet ersättare för dem med viss utbildning. Jag hoppas också att vi skall få möjlighet att förbättra intresset för den frivilliga utbildning som sker genom FBU och på annat sätt — rekryteringen till den har också sviktat.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse de positiva uttalanden som departementschefen här gjorde när det gäller att få fram bestämmelser och underlag för att kunna tillgodoräkna meritvärderingen vid kvalificerad militär tjänstgöring och utbildning. Jag hoppas, som jag också sade i mitt anförande, att de här bestämmelserna kommer snart — jag tillmäter dem mycket stort värde. Det finns naturligtvis många skäl till att rekryteringen har sviktat. Av de undersökningar som har gjorts — de har varit ganska ingående - framgår att det är många överväganden som de värnpliktiga måste göra innan de binder sig för förlängd tjänstgöring. Många av dem har sin fortsatta utbildning att tänka på. Om de t.ex. har kommit in på teknisk högskola har de även sin praktik att ta hänsyn till, och det gör att tiden är knappt tillmätt för dem. Det har också framkommit att om man kunde lösa dessa problem och ge dem vad de betraktar som rimlig och acceptabel ekonomisk ersättning och meritvärde för utbildningen, skulle intresset inom denna kategori för fortsatt utbildning vara mycket större än vad det är. Jag ifrågasätter om departementschefen sade rätt när han talade om att premierna och den höjda dagersättningen skulle ge 5 000 kr. skattefritt per månad vid förlängd frivillig utbildning. Jag vet inte hur man då räknar. Premien är 5 000 kr., och daglönen blir 1 200 per månad. Det blir sammanlagt 8 600 kr. på tre månader. Det kan inte jag få till 5 000 kr. per månad. Jag har inte lyckats klara ut hur man kommit fram till den summan. De belopp jag nämnde är skattefria. Däremot tror jag inte det är riktigt att säga att ersättningen är 5 000 kr. i månaden skattefritt.
Herr talman! Jag vet inte om jag har använt just uttrycket 5 000 kr. i månaden. Vi har gjort ett försök att räkna fram vad ersättningen skulle motsvara i en lön som är beskattad och belastad med de pålagor som man normalt får vidkännas. De värnpliktiga har utöver förmånerna lön och dagersättning även kost och logi. Hur allt detta skall värderas kan vi diskutera, men jag antar att vi kommer till att det motsvarar ungefär 5 000 kr. i månaden. Men det är inte avgörande för mig. Jag har nöjt mig med att här redovisa premier och dagsersättningar. Jag tycker de beloppen är så väl tilltagna att de mycket väl kan försvaras.
Herr talman! Efter den här redogörelsen förstår jag hur beloppet räknats fram. Vad jag vände mig mot var — det är möjligt att det var en missuppfattning från min sida — att departementschefen påstod att ersättningen var 5 000 kr. skattefritt per månad. I propositionen talas det nämligen om 5 000 kr. per månad. Men efter detta tillrättaläggande av statsrådet tror jag vi kan vara överens.

Vid öppnandet av fredskongressen i Paris den 21 augusti 1849 höll Victor Hugo, stor fransk författare och son till en av kejsare Napoleons generaler, ett bejublat tal vari han siade om en bättre och fredligare värld. ”Den dagen kommer,” utropade han, ”då det inte finns andra slagfält än marknader som står öppna för handel, och sinnen som är öppna för tankar. Den dagen kommer då kulor och bomber ersätts av röster, av folkens allmänna rösträtt, av den högt aktade skiljedom som avkunnas av en suverän senat som är för Europa vad parlamentet är för England, riksdagen för Tyskland och lagstiftande församlingen för Frankrike. Den dagen kommer då man förevisar en kanon på museum liksom man i dag förevisar ett tortyrredskap och förvånas över att sådant kunnat finnas till!” Nu går den svenska riksdagen att besluta om ännu ett vapenmuseum. Varom bryts då meningarna? Jo, striden gäller huruvida de medel varmed vi skall betala får hämtas inom eller utom det militära försvarets kostnadsram. Egentligen är inte meningsbrytningen fullt så grandios. Den borgerliga utskottsmajoriteten är inte säker på sin sak. Den tvekar och anser att frågan bör övervägas ytterligare och prövas i samband med nästa försvarsbeslut. Kom sen inte och säg att inte svenska försvarspolitiker är försiktiga, verklighetsförankrade och jordnära! Till saken. Som reservanterna ser detta, är det helt klart att kostnaden för det nya flygvapenmuseet, i likhet med vad som gäller för armé och marinmuseerna, skall bestridas med medel som hämtas inom ramen. Något nämnvärt medelsbehov lär det inte bli förrän riksdagen nästa år har fastställt en ny kostnadsram för försvaret. Då får väl den här mikromarginella kostnaden räknas in. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1, för vilken jag förunnats äran att stå som första namn. Försvarsutskottets betänkande nr 39 behandlar också vissa försvarsmaktens skolfrågor. Arméns teknikerutbildning har utretts i närmare tio år. Nu föreslås att en arméns tekniska skola inrättas och att den i enlighet med riksdagens beslut förläggs till Östersund. Tygförvaltningsskolan i Sundbyberg, mekanikerskolan vid arméns stabsoch sambandsskola i Uppsala och huvuddelen av arméns radaroch luftvärnsmekanikerskola i Göteborg slås därvid samman. Den utbildning av värnpliktiga mekaniker som nu sker vid Norrlands artilleriregemente i Östersund och Smålands artilleriregemente i Jönköping skall också tillföras den nya skolan i Östersund. Det är alltså inte enbart fråga om av utlokaliseringsskäl föranledd utflyttning från Storstockholmsområdet. Av de kostnader som hittills har beräknats närmare — de uppgår till 165 milj.kr. — har drygt hälften föreslagits bli hämtade utanför den militära utgiftsramen. Vi reservanter godtar — till skillnad från utskottsmajoriteten, som anser att regeringen ånyo skall pröva frågan — den föreslagna kostnadsfördelningen. Helhetskostnaden för den nya skolans organisation har uppgivits, mera överslagsmässigt, till 250 milj.kr. Även de principer som den föreslagna kostnadsfördelningen grundar sig på godtas av reservanterna. Vi förutsätter alltså ”att — i den mån ytterligare investeringsobjekt m.m. tillkommer för angivna ändamål — frågan om ytterligare medel utanför den militära utgiftsramen behandlas enligt de principer som angetts i propositionen”. Med det sagda vill jag, herr talman, också yrka bifall till reservationen i.e

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna ironiserar litet över ”mikromarginella kostnader” inom eller utom den militära kostnadsramen. I samma stil skulle jag gärna vilja fråga: Varför reserverar sig socialdemokraterna då? De två reservationer som socialdemokraterna har avgivit till betänkandet nr 39 har det gemensamt att de innebär ett bestämt ställningstagande till vilka kostnader som skall rymmas inom den militära utgiftsramen. Det sägs i den första reservationen att kostnaderna för försvarets museer skall till alla delar även fortsättningsvis belasta den militära utgiftsramen. Men varför är det givet? Varför skall kostnaderna för armémuseum, marinmuseet, modellkammaren i Karlskrona samt det nya flygvapenmuseet belasta den militära utgiftsramen? Vi borgerliga ledamöter i försvarsutskottet delar den tveksamhet som kommer till uttryck i motioner från moderater och centerpartister när det gäller just kostnadsansvaret. Vi tycker att det finns starka skäl som talar för att museiverksamheten bör bekostas av medel utanför den mi litära utgiftsramen. Vi anser därför att finansieringsfrågan bör övervägas ytterligare och förordar att den prövas i samband med nästa försvarsbeslut. För min egen del anser jag att museiverksamhet och annan liknande verksamhet inte bör bekostas med medel avsedda för landets framtida försvar. Det är, tycker jag, överraskande att socialdemokraterna är övertygade om att museiverksamheten skall ligga inom den militära utgiftsramen även i framtiden. Jag är också brydd över reservationen nr 2. Socialdemokraterna behöver ju inte i år binda sig för principer och medelsanvisningar inom eller utom den militära kostnadsramen på det sätt som de gör i reservationen. Är socialdemokraterna verkligen så intresserade av att gång på gång få bevis för att de är beroende av vpk:s röster för att vinna majoritet gentemot de borgerligas uppfattning i försvarsfrågor? När det gäller kostnaderna för erforderliga investeringar i Östersund erinrar försvarsministern i propositionen om riksdagens beslut år 1972 beträffande de myndigheter inom försvaret som berörs av den beslutade omlokaliseringen av viss statlig verksamhet från Stockholmsområdet. Beslutet innebär att kostnader för att förbereda en omlokalisering skall belasta den militära utgiftsramen, medan kostnader för erforderliga investeringar i fastigheter och utrustning, flyttningar och särskilda förmåner till personal skall beräknas utanför ramen. Medel för uppkommande behov som inte har kunnat förutses bör — som framgår av försvarsutskottets betänkande 1972:17 — i princip anvisas utöver särskilt beräknade ekonomiska ramar. I motionen 1975/76:2489 av herr Wachtmeister i Johannishus yrkas bl.a. att alla kostnader för investeringar, flyttningar och särskilda förmåner för personalen i samband med organiserandet av arméns tekniska skola i Östersund helt skall finansieras utanför ramen. Det är mycket som talar för den uppfattningen. Överbefälhavaren anser från sina utgångspunkter att hela investeringskostnaden i Östersund och den merkostnad för driften som lokaliseringen innebär skall läggas utanför den militära utgiftsramen. Han hävdar att lokaliseringen av arméns tekniska skola är regionalpolitiskt betingad och att flyttningen av TygS, som enligt hans mening är förutsättningen för en samordning av flera skolor, har sin grund i utrymningen av Järvafältet. Överbefälhavaren pekar i detta sammanhang på 1962 års beslut som innebar att kostnader för en flyttning av den militära verksamheten från Järvafältet borde läggas utanför den ekonomiska ram som kunde komma att fastställas för det militära försvaret. Enligt vad utskottet inhämtat har investeringskostnaderna för arméns tekniska skola och försvarets förvaltningsskola bedömts uppgå till drygt 250 milj.kr. i prisläge februari 1975. Regeringen anger i anvisningar för programplanering den 11 mars 1976 att 85 milj.kr. samt del av medelsbehovet för eventuell militärrestaurang och värmecentral skall bekostas av medel utanför den militära utgiftsramen. Majoriteten i utskottet ifrågasätter mot bakgrund av det förut sagda, om en sådan fördelning av kostnadsansvaret ligger i linje med riksdagens tidigare ställningstagande. Men vi säger — för att vi ville ha enighet i den här frågan, fast det nu misslyckades — att regeringen enligt vår mening bör på nytt pröva frågan om och i vad mån kostnaderna skall belasta utgiftsramen och återkomma med förslag härom vid nästa riksmöte. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets betänkande nr 39 på alla punkter.

Herr talman! Som redan sagts behandlar detta försvarsutskottsbetänkande tre frågor som har aktualiserats i propositionen 1975/76:190. Det gäller dels frågan om inrättande av ett flygvapenmuseum i Linköping, dels inrättande av en arméns tekniska skola, dels förslag om utbildning av förvaltningspersonal inom försvarsmakten m.m. När det gäller flygvapenmuseum föreslås att ett museum skall inrättas för det militära flygets historia och förläggas till Linköping. Avsikten är att museet i samverkan med övriga museer inom det militärhistoriska området skall svara för en verksamhet som omfattar flygets utveckling inom försvaret i dess helhet. Det svenska militärflyget har en särskild anknytning till Linköping och Malmslätt. Jag hälsar med tillfredsställelse förslaget om inrättandet av detta flygvapenmuseum och dess placering i Linköping. Enligt förslaget är det meningen att de flyghistoriska samlingar som finns på Malmslätt och som kallas Flygvapnets Malmensamlingar skall bilda stommen i det nya museet. Det är med tillfredsställelse som man noterar det stöd och det erkännande som genom detta förslag ges åt alla dem som, i stor utsträckning på frivillig väg, samlat och byggt upp dessa Malmensamlingar som man nu skall bygga vidare på. I motionen 2421 från centerpartiet har vi begärt att man skall se på möjligheterna att bestrida kostnaderna för detta flygvapenmuseum av medel utanför den militära utgiftsramen, en åtgärd som förordats av ÖB jämte andra remissinstanser. På den punkten har utskottsmajoriteten uttalat att man inte nu skall särbehandla det föreslagna flygvapenmuseet utan förordat att finansieringsfrågan här överväges ytterligare och prövas i samband med nästa försvarsbeslut. Jag nöjer mig med detta och yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag till alla delar i vad som gäller flygvapenmuseet i Linköping. De två övriga frågor som behandlas i betänkandet — inrättandet av en arméns tekniska skola samt utbildning av förvaltningspersonal inom försvarsmakten — har anknytning till varandra. Här fullföljs de tankegångar man haft och de beslut som tidigare fattats om en lokalisering av dessa verksamheter till Östersund. Och här är det en lokaliseringsfråga i viss utsträckning. Det kan givetvis, som gjorts i vissa motioner, anföras skäl för att skjuta på ställningstagandet, och de skälen är frågan om det framtida behovet av teknisk personal m.m., 1977 års försvarsbeslut och arbetet med en ny befälsordning. Oavsett dessa i och för sig riktiga frågeställningar bör man, enligt min mening, nu gå i författning om de föreslagna åtgärderna, och jag delar sålunda utskottsmajoritetens uppfattning på den punkten. Hur stor del av kostnaderna för uppbyggandet av verksamheten i Östersund som skall belasta försvarets kostnadsram och hur stor del man skall betrakta som lokaliseringsdel och rationaliseringsdel utanför försvarsramen är en fråga som man kanske på det här stadiet inte helt kan avgöra. Det är ju inte första gången som vi har en diskussion om dessa fördelningar när det gäller omlokaliseringar av försvarsverksamhet till nya orter. Jag delar utskottsmajoritetens uppfattning att fördelningen av kostnaderna i detta fall bör ytterligare prövas när de bättre kan preciseras. Jag yrkar även i dessa delar bifall till utskottets förslag och alltså bifall till försvarsutskottets förslag i dess helhet i betänkandet nr 39.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande herr Per Petersson frågade varför vi socialdemokrater hade reserverat oss när nu skillnaden i de två ärenden det gäller är så liten. I det fortsatta resonemanget visade herr Per Petersson att han hade förstått orsaken — åtminstone till hälften. Vi börjar faktiskt bli ganska trötta på att i fråga efter fråga mötas av att den ifrågavarande utgiften egentligen borde tas utanför det militära försvarets utgiftsram. Sedan undrar jag om herr Petersson förstått resten, alltså orsaken till vårt litet bristfälliga tålamod på den punkten. Det beror inte på allmän otålighet utan förklaras av att vi sätter mycket stort värde på att för vårt försvar ha en kostnadsram för några år i taget.

Vi sätter värde på detta planeringssystem och är faktiskt rädda för att det frestar på tålamodet om vi på punkt efter punkt skall få den här diskussionen. Man riskerar då att äventyra ett mycket värdefullt syfte.

Herr talman! Bengt Gustavsson i Eskilstuna försöker försvara och förklara reservationen med att det rör sig om så litet pengar. Men det är ju Bengt Gustavsson som är reservant medan vi står för majoritetsskrivningen. I det läget tycker jag att det är litet underligt att Bengt Gustavsson kommer med pekpinnar till oss. Vi har ju bl.a. i försvarsutredningen varit — och det är mycket viktigt för oss — överens om att ha en långsiktig kostnadsram. Med en långsiktig planering inom en fast kostnadsram kan vi för en lägre kostnad få ett starkare försvar, helt enkelt därför att planeringen då blir genomtänkt och riktig. Men detta syfte rycks sönder om man i fråga efter fråga säger att olika utgifter kan stoppas in i den tänkta kostnadsramen. Bengt Gustavsson kan inte alldeles ha glömt bort att regeringen genom ett beslut av den 11 mars detta år givit sitt förslag till en planeringsram för den kommande femårsperioden. Genom att i fråga efter fråga plocka in nya poster inom kostnadsramen förrycker man den långtidsplanering som vi alla är så angelägna om att ha för att få ett starkare försvar till lägre kostnad.
Herr talman! Men regeringen har ju föreslagit, herr Per Petersson, att den del av beräknade kostnader som kan härledas från utlokaliseringar från Stockholmsområdet skall läggas utanför den militära kostnadsramen. Varför vill ni då inte acceptera förslaget?
Herr talman! Ja, regeringen har gjort en beräkning av vilka kostnader som skall ligga innanför resp. utanför ramen, men enligt utskottsmajoritetens uppfattning är inte den beräkningen riktigt gjord. Vi anser med stöd av tidigare riksdagsbeslut att väsentligt mer av kostnaden för omlokaliseringen till Östersund skall ligga utanför den militära kostnadsramen, och det är därför vi har lagt fram vårt förslag.
Herr talman! Myndigheten har redovisat vilka olika punkter som är kostnadsberäknade och på grundval därav har regeringen sedan lagt fram ett förslag som utskottets reservanter har anslutit sig till.

Herr talman! Det har varit många skandaler under årens lopp som gällt utländska spionoch underrättelseorganisationer. Vid varje avslöjande av dessa organisationers verksamhet har det slagits fast att de brutit mot det egna landets grundlagar, att de brutit mot landets utrikespolitik och att de inkräktat på andra länders lagar och förordningar. Detta har kunnat ske därför att spionoch underrättelseorganisationerna står utanför varje demokratisk kontroll. Det är militärapparaten som kontrollerar och det är militärapparaten som har ansvaret för den operativa verksamheten. Regeringar och parlament har endast i mycket diffusa ordalag angett inriktning och verksamhet. Militären har sedan fått fria händer att tolka dessa oklara bestämmelser. Hur militärapparaten än tolkat det hela finns det fullt tillräckliga bevis för att våga påstå att underrättelseorganisationerna har blivit en stat i staten. Sverige har som bekant haft sina skandaler. Det var 1973 som svenska folket och en stor del av riksdagens ledamöter för första gången fick veta att det även i vårt land under en lång rad av år hade existerat en militär spionoch underrättelseorganisation. Det var ur demokratisk synvinkel och med tanke på vår deklarerade alliansoch neutralitetspolitik inga vackra interiörer som presenterades från denna organisations verksamhet — åsiktsregistrering, infiltration, inbrott, samarbete och, som ÖB uttryckte det, byte av ”äpplen mot päron” med utländska spionoch underrättelseorgan. Bombhot och utlämnande av uppgifter om svenskar och i Sverige bosatta politiska flyktingar ingick i ”äpplenoch päronbytena”. Jag skall inte trötta med ytterligare uppräkning. I riksdagens protokoll från 1973, 1974 och 1975 finns utförligt material från IB:s verksamhet. Som bekant tillsattes en rad utredningar efter ett starkt opinionstryck. En av utredningarna, vars resultat ligger till grund för det betänkande som nu behandlas, hade till uppgift att framlägga förslag om på vilket sätt underrättelsetjänstens framtida inriktning och verksamhet skulle utformas. Vpk är inte motståndare till en underrättelseorganisation. Vi anser det i nuläget oundvikligt med en sådan. Det handlar om att införskaffa informationer om förhållanden av betydelse för statens yttre säkerhet. Men större delen av detta informationsarbete kan bedrivas i form av legal insamling och sammanställning av uppgifter. Endast i mycket speciella delar kan behov föreligga av att inhämta information av hemlig eller intrikat natur. I motsats till vad regeringen föreslagit i propositionen anser vi att inhämtning av information liksom tolkning och analys av densamma med fördel kan skötas av civila organ, som vi anser mer kompetenta än militären. Till detta kommer också kontrollen av underrättelsetjänsten. Enligt propositionen skall i stort sett den gamla ordningen gälla också i fortsättningen. IB skall sortera direkt under överbefälhavaren. Enligt vår mening bör IB i stället göras till ett civilt organ. Militären bör knytas till detta organ endast som fackexpertis. Huvudmannen för underrättelsetjänsten bör alltså vara en civil politisk instans, förslagsvis försvarsdepartementet. Kontrollen av underrättelseverksamheten bör enligt vpk:s mening ske på två vägar. Gränser bör föreskrivas för den verksamhet underrättelseorganet självt får bedriva. En regel bör vara att underrättelsetjänsten själv endast får bedriva verksamhet som är legal. Skulle avgörande säkerhetsintresse kräva aktioner som t.ex. strider mot andra länders lagstiftning bör sådana inte få företas utan departementschefens vetskap och godkännande. Det enda helt nya i propositionen är att den fortlöpande kontrollen över underrättelsetjänsten bör utövas av en nämnd. Men vpk finner inte propositionens förslag i detta avseende tillfredsställande. Nämnden bör utgå från folkrepresentationen. Den bör vara sammansatt av representanter för riksdagens samtliga partier och dessutom innehålla en lagkunnig person. Nämnden bör även vara ansvarig inför riksdagens konstitutionsutskott. Med hänsyn till vad jag anfört tidigare om en civil politisk ansvarig instans för underrättelsetjänsten är också vårt förslag om konstitutionsutskottet som ansvarig instans för den parlamentariska nämnden den enda konstitutionellt rimliga och logiska konstruktionen. Den nämnd som propositionen föreslår står vid sidan av riksdagen och det konstitutionella kontrollsystemet. Dessutom är dess sammansättning och funktion diffust beskrivna. Den har enbart funktionen att samråda med överbefälhavaren, och inte ens detta är obligatoriskt. Vpk föreslår i motionen 2487 att underrättelsetjänsten omorganiseras till ett civilt organ direkt under försvarsministern och att det inrättas en kontrollnämnd med representanter för samtliga riksdagspartier, vilken har att följa underrättelsetjänstens allmänna verksamhet. Om denna omorganisation företas så innebär det också att tillräckliga garantier skapas för att underrättelsetjänsten i fortsättningen inte kan agera som en egen liten statsapparat oberoende av de lagar och förordningar som existerar. Det förslag som nu de fyra s.k. demokratiska partierna vill driva igenom innebär att i stort sett samma verksamhet som tidigare bedrivits skall bedrivas också i fortsättningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2487.

Herr talman! Herr Måbrink har här i kammaren vädrat sin och sitt partis olust över vår svenska militära underrättelsetjänst. Låt mig bara inledningsvis kort fastslå att herr Måbrink och vpk i denna fråga är isolerade från övriga partier i Sveriges riksdag. I december 1973 tog riksdagen ställning till vissa förslag från försvarsutskottet angående den militära underrättelsetjänsten. Förslagen var grundade på en särskild granskning som utskottet hade gjort med anledning av den s.k. IB-affären. Riksdagsbeslutet då innebar godkännande av vissa allmänna krav på den del av underrättelseverksamheten som försvarsstabens särskilda byrå —- den s.k. IB — svarar för och av vad utskottet hade anfört om den hemliga underrättelsetjänsten i fortsättningen. Utskottet hade pekat på vissa frågor som regeringen borde låta utreda särskilt. Den utredningen är nu gjord och redovisas för riksdagen i propositionen 1975/76:189 tillsammans med vissa förslag från regeringen. En motion från vpk har väckts med anledning av propositionen. Vi i försvarsutskottet har under beredningen av propositionen haft utskottsutfrågning med försvarsministern och överbefälhavaren. De var vid skilda tillfällen hos oss. Av försvarsutskottets betänkande nr 40 framgår att utskottet helt delar underrättelseutredningens och försvarsministerns uppfattning att Sverige även i fortsättningen behöver en särskild underrättelsetjänst som verkar redan i fredstid. Jag kommer nu bara att beröra några delfrågor i betänkandet, I den av mig nämnda vpk-motionen av herr Hermansson m.fl., som herr Måbrink här i debatten har talat för, föreslås att underrättelsetjänsten skall organiseras om till ett civilt organ direkt under försvarsministern. Vi i försvarsutskottet anser att underrättelseverksamheten är en myndighetsuppgift som är naturligt knuten till vår försvarsmakt och även i fortsättningen bör ledas av överbefälhavaren. Våra kunskaper om omvärlden bör och måste vara allsidiga. Det är inte detsamma som att lika stora och samma sorts underrättelseresurser skall användas i varje särskilt fall när vi behöver informationer om ett annat land. Man måste givetvis anpassa sig till möjligheterna att få informationer. Samarbete med utländska underrättelseorganisationer måste få förekomma.

Beträffande IB:s arbetsmetoder har utskottet ingen annan mening än den utredningen och försvarsministern anfört. Vi i utskottet tillstyrker också regeringens förslag att inrätta en särskild underrättelsenämnd om sex personer. Vi anser liksom försvarsministern att olika uppfattningar i samhällsfrågor bör vara representerade i nämnden. Ledamöterna i nämnden skall fortlöpande stå i nära förbindelse med underrättelseväsendet och följa dess verksamhet. Vi delar också försvarsministerns syn på befogenheter och verksamhetsområde för nämnden. Däremot avstyrker utskottet förslaget i vpk-motionen 2487, som herr Måbrink här har talat för, om att alla riksdagspartier skall vara representerade i nämnden. Underrättelseutredningen har också lämnat förslag beträffande den militära underrättelsetjänstens framtida organisation. Förslaget gäller bl.a. en nyinrättad befattning som underrättelsechef i försvarsstaben. Men eftersom det pågår en särskild utredning om de centrala stabernas organisation — försvarsmaktens ledningsutredning — anser försvarsministern att dessa förslag bör prövas närmare av ledningsutredningen. Vi i utskottet har inte heller där någon invändning mot försvarsministerns förslag. Herr talman! Till sist några ord om IB:s organisatoriska anknytning. Underrättelseutredningen har föreslagit att IB skall infogas i försvarsstaben, och försvarsministern förordar att IB knyts närmare till staben. Utskottet har hela tiden ansett att IB har en anknytning till försvarsstaben och att en sådan anknytning bör finnas även i fortsättningen. Men behovet av ett starkt säkerhetsskydd gör att IB aldrig kan bli annat än en mycket speciell enhet, specialreglerad i förhållande till vad som gäller för försvarsstaben i övrigt. Som jag tidigare nämnt anser utskottet att underrättelseverksamheten är en myndighetsuppgift. Överbefälhavaren skall enligt sin instruktion leda underrättelsetjänsten, och utskottet uttalar att denna uppgift bör kvarstå. Liksom tidigare understryker försvarsutskottet angelägenheten av att åtgärder snarast vidtas för att ytterligare höja effektiviteten i underrättelsetjänsten. Ovisshet om IB:s organisatoriska anknytning kan verka hämmande, varför utskottet tillstyrker att IB:s fortsatta anknytning till försvarsstaben bestäms snarast. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till försvarsutskottets enhälliga hemställan i betänkandet nr 40.

Herr talman! Det är kanske litet djärvt att gå emot ett enhälligt utskott när det gäller samordningen av yrkesskadeförsäkringen med den allmänna försäkringen. Jag har tillsammans med fyra fem partikamrater motionerat om att man borde se över efterlevandeskyddet framför allt för änkorna. Den nuvarande yrkesskadelagen ger en änka möjlighet att få pension, men efter det att samordningen har kommit till stånd måste änkan ha minderåriga barn, alltså barn under 16 år, eller vara över 36 år för att kunna få pension. Utskottet hänvisar till att det finns försäkringar på området som gör det möjligt att täcka in en del av de kostnader det måste medföra att en försörjare går bort. Utskottet hänvisar också till att det arbetsmarknadsmässigt är riktigt att kvinnorna inte skall pensioneras i förtid; de skall ut på arbetsmarknaden. Den som har kännedom om arbetsmarknaden här i landet vet att allt inte är så välordnat. Det finns områden i landet där näringslivet är ensidigt och där kvinnorna inte har någon större chans att få ett arbete på hemorten utan i så fall är hänvisade till omskolning och förflyttning. I en del fall kanske detta också medför 99 svårigheter; jag tänker på familjeband och mycket annat. Vi har i det gamla Sverige ända sedan förra seklet haft råd att svara för de efterlevande änkorna oavsett hur det varit beställt med barn under 16 år och änkornas ålder. Jag tycker därför att det hade varit rimligt att ge pensionsdelegerade i uppdrag att i det enskilda fallet pröva om det finns arbetsmarknadsmässiga och sociala skäl för att ge änkor som inte är 36 år eller inte har minderåriga barn detta skydd. I övrigt har jag ingenting att invända mot propositionen. Det är många frågor som där löses på ett förtjänstfullt sätt. Framför allt gäller det den som drabbas av skador. Först och främst ser man till att livräntan får behålla sitt värde genom att den räknas upp och följer den allmänna försäkringens villkor. Men borttagandet av efterlevandeskyddet för änkor tycker jag är en skönhetsfläck. Det gäller kanske inte många i och för sig, men de som drabbas kan drabbas ganska hårt. Jag anser att man hade haft möjlighet att täppa till detta hål utan att det hade blivit några större svårigheter för försäkringskassorna att klara även de enskilda fallen. Det är inte alla som har det så ordnat att de arbetar under avtalsenliga förhållanden. I så fall utgår det heller inga försäkringsbelopp. Men döden tar inte hänsyn till sådana skäl, utan den slår blint, oavsett familjeförhållanden och liknande. Jag tycker därför att det hade varit socialt berättigat att här ha kvar de gamla reglerna. Jag vill med detta, herr talman, yrka bif: till motion 2449.